Herr talman! Bara en kort kommentar till herr Svensson i Malmö. Han nämnde någonting om centern. Låt mig få säga följande. En otyglad kapitalism och en socialistisk samhällstyp är förenliga i ett avseende: i bägge fallen gynnas koncentrationsideologin. För oss i centern, som arbetar för ett decentraliserat samhälle, är en otyglad kapitalism eller en socialistisk samhällsåskåd ning alltså icke acceptabla. I ett avseende kan jag dock ge rätt åt herr Svensson i Malmö: Vi håller på ett fritt näringsliv, men det innebär inte att marknadskrafterna ensamma skall bestämma utvecklingen. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete mellan samhället och näringslivet.
Herr talman! Vi har nu, herr Stridsman, sett denna ekonomiska koncentrationsprocess fortgå under de senaste 25—30 åren. Den har fortgått även dessförinnan, men den har tagit sig markerade uttryck i en gradvis avfolkning av stora delar av landet just under de senaste decennierna. Det är uppenbart att denna process är immanent i det privatkapitalistiska näringslivets utveckling, när detta näringsliv har nått en viss fas i sin utveckling, en sådan utvecklingsgrad att det endast kan bekämpa den sjunkande profitkvoten och den sjunkande mervärdekvoten genom att bl.a. geografiskt koncentrera sig. Om detta är en immanent ekonomisk lag som kommer att finnas så länge kapitalismen finns, kan man inte — om man önskar bekämpa dessa koncentrationstendenser — nöja sig med att säga, att man tror på ett fritt näringsliv men är emot hela den tendens som detta näringsliv tvångsmässigt är underkastat. Den samlade erfarenheten säger ju att denna lag om koncentration, som finns inom kapitalismen, är tvångsmässig. Det finns ingenstans något exempel på att man kunnat upphäva den genom en allmän, vag decentraliseringsfilosofi. Dess bättre finns det mer insiktsfulla representanter i herr Stridsmans parti, som inser att kraftfulla åtgärder som rubbar storkapitalets maktpositioner är nödvändiga för att koncentrationen skall brytas. Jag tycker ni skall säga rent ut vad ni vill — och vad herr Stridsman vill - om ni är beredda att ta till sådana åtgärder för att stoppa koncentrationen, eller om ni ämnar nöja er med bekännelser till det fria näringslivets allmänna ideologi, allt medan dess koncentration hämningslöst rullar vidare.
Herr talman! Mycket kort till herr Svensson i Malmö. För det första: Vi kommer att slå vakt om det fria näringslivet. För det andra: Lita på oss, vi kommer alltid att motverka en koncentration i samhället.

Herr talman! Syftet med regionalpolitiken, som vi ser det från socialdemokratiskt håll, är i första hand att skapa bättre balans inom och mellan de olika regionerna ute i landet. Det bör väl redan från början sägas att detta sannerligen inte är någon lätt uppgift. Vi har starka marknadskrafter emot oss, som strävar i riktning mot en koncentration av arbete och kapital till stora centra i Mellansverige och i Sydsverige. Omvänt betyder den utvecklingen att de människor i stora delar av landet som har haft eller har anställning inom de areella näringarna får söka sin utkomst på annat håll med mer utvecklat näringsliv. Jag tror att vi här har hela problemet i ett nötskal, men det sägs det ingenting om i de borgerliga reservationerna eller över huvud taget när det på borgerligt håll talas regionalpolitik. Mot denna utveckling har vi att sätta in en mer aktiv arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och statlig näringspolitik. Under den första försöksperioden för lokaliseringspolitiken, som sträckte sig från 1965 t.o.m. 1970, fick vi ett beräknat sysselsättningsutfall på 18 600 personer, därav 12 300 personer inom stödområdet. Det var alltså — enligt företagarnas egna uppgifter — de nya sysselsättningstillfällen som skapades tack vare den aktiva lokaliseringspolitiken. Större delen av denna målsättning har alltså genomförts, och vi har förhoppningar om att hela målet skall kunna uppnås så småningom. Inför den andra försöksperioden, åren 1970-1973, förstärktes regionalpolitiken, stödformerna vidgades, utbildningsstödet ökades, lån till rörelsekapital infördes, fraktbidrag tillkom och sysselsättningsstöd infördes i det inre stödområdet. Allt detta medverkade till att vi nu kan märka ett större intresse från företagarna för att etablera sig inom stödområdet. När halva stödperioden har gått kan vi avläsa det resultatet att de totala investeringarna, som initierats av lokaliseringsstödet, uppgår till drygt 1 miljard kronor. 361 företag har fått stöd i en eller annan form med totalt 530 miljoner kronor, och detta har enligt beräkningar lett till att 7 000 nya arbeten har skapats genom de vidtagna åtgärderna. Därtill bör givetvis läggas den indirekta sysselsättning som uppstår när ett företag etablerar sig på en plats eller bygger ut och vidare den sysselsättning som har skapats genom andra statliga insatser. Här bör vi också uppmärksamma den försöksverksamhet som har bedrivits med glesbygdsstödet, där enligt beräkningar under budgetåret 1970/71 heltidsarbete har skapats åt ca 900 personer. På serviceområdet har genomförts en hel rad av insatser med hjälp av anslag från glesbygdsfonden. Dessa insatser baseras i mycket stor utsträckning på kommunernas egna initiativ — jag kan betyga att man har varit mycket lyhörd för de uppslag som har kommit från kommunalt håll. I regel har pengar också lämnats till olika projekt av skilda slag inom glesbygden. Det som jag här helt kort har redogjort för vill jag beteckna såsom socialdemokratisk resultatpolitik, en politik som vi vill fortsätta att föra på det praktiska planet.

Vi vill vidare från vårt håll förankra regionalpolitiken på länsoch kommunalplanet. Det har ju inom länsstyrelserna pågått ett omfattande planeringsarbete sedan mitten av 1960-talet i samarbete med kommunerna. Jag vill bara nämna Länsplan 67 och Länsprogram 70 som nu har färdigställts och ligger för bearbetning inom departementet och som skall bilda underlag för det regionalpolitiska program som skall framläggas inför höstriksdagen. I dessa länsprogram har man också sysslat med att göra upp en befolkningspolitisk målsättning fram till 1980. Centerpartiet brukar kräva, att man centralt skall fastställa befolkningspolitiska ramar. Jag har litet svårt att förstå hur detta kan överensstämma med centerpartiets tal om närdemokrati, när man menar att vi här centralt skall sitta och bestämma hur folkmängden skall se ut i det ena länet efter det andra. Det krav som framförs i reservationen 1 av representanter för folkpartiet och moderata samlingspartiet understryker planeringens roll i regionalpolitiken. Utskottsmajoriteten anser att detta krav redan är tillgodosett genom det omfattande planeringsarbete som pågår och kommer att fortsätta. När det sedan gäller de generella och selektiva åtgärder som krävs i reservationen 1 säger utskottsmajoriteten, att det helt naturligt måste bli fråga om ett samspel mellan selektiva och generella åtgärder inom regionalpolitikens ram. Men vi tror ändå inte så mycket på differentierade avgifter och skatter. Detta skulle skapa de verkliga tröskelproblemen mellan stödområdet och övriga delar av Sverige, tröskelproblem som vi redan nu har vissa svårigheter att lösa. Det vore enligt vår uppfattning klokare att kräva ett högre sysselsättningsstöd i stället för en differentierad arbetsgivaravgift, och i stället för att kräva en differentiering av skattereglerna vore det bättre att kräva en höjning av de investeringsbidrag som ingår i lokaliseringsstödet. Som många talare här har understrukit får vi om några månader ett regionalpolitiskt program att ta ställning till. Samtidigt kommer förslag till fysisk riksplan att framläggas liksom även nya stödformer för den period som börjar den 1 juli 1973. Det är då helt naturligt att utskottet mot denna bakgrund inte velat göra några bindande uttalanden utan menar att den stora debatten och den omsorgsfulla prövningen av dessa frågor får anstå till höstriksdagen. Dessutom har delegationen för utflyttning av statlig verksamhet lagt fram förslag som berör 4 000 anställda här i Stockholm. Det kommer vidare att framläggas förslag om statliga industricentra i norrländska inlandet, om sysselsättningsplanering i ytterligare några glesbygdskommuner. Det kommer nya förslag från den statliga turistutredningen, och man bör väl i sammanhanget även nämna de trafikförsörjningsplaner som länsstyrelserna skall upprätta fram till 1974. Några reservationer, fogade till utskottsbetänkandet, går ut på att ändra stödområdesindelningen. Man menar att Öland och Avestaoch Ludvikaregionerna bör infogas i det allmänna stödområdet. Motionsledes kräver man också att Gästrikland och sydöstra Skåne skall inlemmas i stödområdet. Utskottsmajoriteten är inte främmande för problemen inom dessa områden, och vi har, tycker jag, också gjort en mycket stark skrivning, i vilken vi har understrukit att det här behövs ökade punktinsatser. Vi tror ändå inte att det är riktigt att i det här skedet börja rucka på stödområdesgränserna. I motionerna jämställer man Öland med Gotland och säger, att likaväl som Gotland inlemmades i det allmänna stödområdet i fjol så bör Öland göra det. Men det är ändå en väsentlig skillnad mellan Öland och Gotland. Öland får sin bro färdig i höst, en förbindelse med fastlandet som helt naturligt bör medverka till större möjligheter att pendla till fastlandet när man skall söka arbete. Dessutom är jag övertygad om att vi skulle kunna plocka fram andra kommunblock i Kalmar län som kanske har det lika besvärligt som Öland har det i dag. Även i Avestaoch Ludvika-regionerna anser vi att man bör klara sysselsättningsproblemen som hittills genom olika punktinsatser. Dessutom bör nämnas att Kopparbergs län, Falu-Borlängeregionen, i förra utflyttningsetappen fick domänverket. I det utflyttningsförslag som delegationen lade i förrgår föreslås att vägverket och trafiksäkerhetsverket skall lokaliseras till Falu-Borlängeregionen. Det är klart att Avestaoch Ludvikaregionerna också måste få nytta av den lokaliseringen. Alla de problem som har berörts i de olika motionerna är för övrigt framförda i Länsprogram 1970 och kommer den vägen under regeringens prövning. Beträffande stödområdesindelningen i princip finns det enligt min mening anledning att erinra om vad departementschefen uttalade år 1970. Han sade för det första att stödområdet bör förbehållas regioner med hög arbetslöshet och långa avstånd mellan tätorterna samt stor utflyttning. Det stämmer i stort sett på det område som innefattar de sju skogslänen. Departementschefen sade för det andra att varje ökning av stödområdet minskar möjligheterna att styra industriell verksamhet till de mest utsatta områdena. Det är någonting att tänka på, kanske speciellt för de norrländska centerpartisterna och herr Stridsman. Det är ändå ett obestridligt faktum att ju mer vi tunnar ut stödområdet desto svagare blir insatserna i Norrlandslänen. Skulle vi gå på förslaget att undan för undan utöka stödområdet kan vi vara säkra på en sak, nämligen att det blir marknadskrafterna som ohämmat styr utvecklingen. Då blir det mycket svårt att locka företag till de norra delarna av landet. Herr Stridsman bör tänka på det när han argumenterar för en utökning av det allmänna stödområdet. Det är klart att utskottet har mer känsla för de verkliga problemområdena som tas upp i de olika motionerna. Det gäller Norrbotten, skogslänen och inlandet. Vad beträffar Norrbotten pekar vi i utskottets skrivning på att detta område har fått en tredjedel av investeringarna under löpande stödperiod. Vi vill även framhålla att man där kommer att göra stora satsningar på de statliga industrierna. Men det är helt naturligt att det här området är illa utsatt och att kraftigare åtgärder måste sättas in där uppe. Utskottsmajoriteten förutsätter att man beaktar detta i det regionalpolitiska programmet. Samma sak skulle kunna sägas om Vindelälvsområdet. Vi betraktar det området som en del av det norrländska inlandet som redan är prioriterat genom det särskilda stödområde som omfattar den regionen. Vi vill även erinra om att i det förslag som den statliga turistutredningen har avlämnat har man tagit fram projekt som, om de genomförs, skall skapa ca 900 årsarbeten i Vindelälvsområdet och i fjällområdet. Det kommer även ett nytt förslag som behandlar de här frågorna från turistutredningen. Vidare tar en rad reservationer upp koncentrationen till storstäderna och utglesningen i andra delar av landet. Jag vill på den punkten säga att ifrån socialdemokratiskt håll är vi beredda att genom konkreta åtgärder medverka till att dämpa tillväxten i storstäderna. Det är ingen diskussion om den saken. Jag tror att det vore klokt, om centerpartiet i stället för att vända sig mot oss försökte övertyga de andra borgerliga partierna om nödvändigheten av konkreta åtgärder i detta avseende. I fjol fattade riksdagen ett beslut om utflyttning av drygt 6 000 tjänstemän från Storstockholm. Nu föreligger ett nytt förslag ifrån delegationen för utflyttning av statlig verksamhet, där man föreslår att ytterligare 4 000 statstjänstemän skall flyttas ut från Storstockholm. Av den interpellationsdebatt som fördes här i förrgår verkar det som om man inom folkpartiet och moderaterna håller på att ångra sig vad beträffar den här utflyttningen. Enskilda ledamöter från de partierna krävde ju att vi skulle upphäva det beslut om utlokalisering som fjolårets riksdag fartade. Därför frågar jag: Vad blir det då av de stolta parollerna om ett decentraliserat samhälle? Vi måste ju ha en fast linje i regionalpolitiken, vi måste veta vad vi vill, om vi skall kunna åstadkomma resultat när det gäller dämpningen av tillväxten inom storstäderna. Om 1970-talet skall bli det handlingsdecennium som utskottets ordförande hoppades på måste regionalpolitiken präglas av fasthet och bestämdhet, även om vi kommer in i besvärliga valsituationer och kanske tillfälligt får en folkopinion emot oss. Det finns också anledning att fråga centerpartiet: När följer jordbrukskooperationen och jordbrukets föreningsrörelse efter i den utlokalisering som man nu gör från riksdagens sida? Lantbruksorganisationernas lokaliseringsutredning presenterades som ett litet stencilerat häfte i början av 1971.

Från centern kritiserar man mycket hårt lokaliseringssamrådet och vill ha investeringsavgifter, etableringskontroll och andra tvångsåtgärder i stället. Jag ställde mig den frågan när jag läste deras reservation: Tänker man möjligen på den situation som förelåg när jordbrukskassorna skulle etablera sitt huvudkontor här i Stockholm? Regeringen erbjöd då representanter för jordbrukskassorna lokaliseringsstöd, om de i stället gjorde investeringen någonstans utanför Storstockholm. De tackade emellertid nej till stödet, och resultatet blir nu att de bygger sitt huvudkontor mitt i storstaden. Jag frågar mig om det är detta som centerpartiet kallar för decentraliseringspolitik.

Man kritiserar vidare även ortsklassificeringen. Jag skall inte säga så mycket om den, eftersom det är en fråga som nu ligger under prövning i departementet. Vi får se vad man på den punkten kommer fram till i det förslag som skall framläggas i höst. Centerpartiet kritiserar också flyttningsbidragen och menar tydligen att vi skall gå in för ett system där arbetsgivarna skall betala flyttningen till storstäderna och att omvänt även mindre högt kvalificerad arbetskraft skall få flyttningsbidrag, om den flyttar till stödområdet. Jag vill först för att detta skall stå fullständigt klart säga, att flyttningsbidraget utgår till den enskilde individen som en kompensation för de ökade kostnader som uppstår i samband med flyttningen. Det utgår alltså inte till företagen. Jag vill sedan säga att flyttningsbidragen spelar en mycket liten roll vid inflyttningen till storstäderna men att de har en mycket stor betydelse för dem som flyttar inom de olika länen eller mellan skogslänen. Endast var tionde person som flyttar till Stockholm och endast var tjugonde som flyttar till Göteborg eller Malmö får flyttningsbidrag, medan varannan person som får flyttningsbidrag stannar inom något av skogslänen. Dessa uppgifter kanske ger en bild av hur flyttningsströmmarna går för närvarande. I reservationen 8 föreslår man också att även mindre högt kvalificerad arbetskraft skall få flyttningsbidrag, om den flyttar upp till stödområdet. Man tänker därvid på, som man säger, svarvare, svetsare, mekaniker, smeder, snickare osv., som flyttar upp till stödområdet när det sker en lokalisering eller utbyggnad av något företag där. Men vad skulle detta egentligen innebära för de utrationaliserade skogsarbetare och småbrukare som nu omskolas till mekaniker, svarvare och svetsare och sedan får anställning i lokaliseringsföretagen? Jag kan inte se annat än att det skulle innebära att vi konserverar arbetslösheten i skogslänen. Det är ju möjligheten att få anställning i lokaliseringsföretagen som är värdefull för den friställda arbetskraften ute i stödområdet. Centerpartiet måste alltså på något sätt ha kommit snett i det resonemang som förs i reservationen 8. Sammanfattningsvis vill jag säga att utskottet har haft att behandla ett fyrtiotal motioner. Vi förväntar en utvidgning och skärpning av regionalpolitiken i det förslag som kommer att framläggas inför höstriksdagen. I avvaktan på detta förslag yrkar utskottsmajoriteten avslag på samtliga reservationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Får jag först göra ett förtydligande av det yrkande som jag här förut framställde. Om reservationen 5 icke bifalles bortfaller givetvis det yrkande som vi har framställt i reservationen 6. Det var rätt många frågor som herr Nilsson i Östersund riktade till centerpartiet. Jag skall försöka hinna ta upp några av dem. Herr Nilsson undrar hur centerpartiet kan framföra krav på befolkningsmässiga ramar. Han kan inte förstå hur det skall gå till att fastställa sådana ramar. Ja, tydligen förstår länsstyrelserna den saken mycket bättre än herr Nilsson. Nästan varenda länsstyrelse har i sitt yttrande över Länsprogram 1970 utgått från just de befolkningsmässiga ramarna såsom en grundval för regionalpolitiken. Men jag tycker inte att vi nu skall ta upp en debatt om denna fråga. Låt oss vänta tills förslaget om regional riksplanering kommer i höst. Vidare var det intressant med talet om storstadstillväxten och den inställning som kommit till uttryck i vår reservation. Jag vill under återstoden av min korta repliktid försöka hinna med några ord om detta. Herr Nilsson säger med adress till mig och centerpartiet, att vi skall försöka övertyga våra kamrater på den borgerliga sidan att det är riktigt att dämpa storstadstillväxten. Jag tycker att herr Nilsson i stället skall titta litet på vad som har hänt i den storstad där vi befinner oss. Jag vet inte hur vpk har ställt sig, men i varje fall har de tre andra partierna utom centern uppvaktat finansministern med en begäran om att utlokaliseringsprogrammet inte skall fullföljas för Stockholmsregionens del. Hur rimmar en sådan inställning från socialdemokratins sida med den uppfattning som herr Nilsson framfört? Här har tydligen socialdemokraterna tillsammans med två av de borgerliga partierna velat sätta stopp för de åtgärder som vi i inrikesutskottet tillstyrkt och som riksdagen sedan godkänt. Centern för sin del säger nej till en sådan utveckling. Slutligen vill jag bara säga att det är tydligen enda möjligheten för socialdemokratin att angripa centern när man kan dra den här valsen om jordbrukskooperationen. Vad skulle man annars hitta på att tala om när det gäller centerns pådrivande inställning till regionalpolitiken. Låt mig för femtioelfte gången understryka: vi från centerns sida gör inte undantag för någon när det gäller utflyttning.

Herr talman! Bara ett par korta kommentarer till det balanserade anförande som jag tyckte att herr Nilsson i Östersund höll. Han nämnde några intressanta siffror angående effekten av lokaliseringsstödet under den andra försöksperiodens första hälft. Jag skulle vilja komplettera den uppgiften med att säga att det är intressant att studera hur olika effekt man har fått av stödet i de olika länen. På s. 8 i betänkandet finns en tablå som åskådliggör detta på ett alldeles utomordentligt sätt. Herr Nilsson i Östersund säger att det skall vara ett samspel mellan selektiva och generella åtgärder, och jag delar denna uppfattning, men vi har olika uppfattning när det gäller insatsen av de generella åtgärderna. Vi har i vår motion sagt att vi tror att en differentierad löneskatt kommer att ha en stimulerande inverkan. Tar man bort löneskatten i stödområdet eller sänker den, kommer detta att stimulera företag att satsa där. Det kommer att innebära att folk inte friställs i samma utsträckning som annars. Om det skulle genomdrivas en höjning av löneskatten blir enligt min uppfattning vårt krav på denna punkt ännu mera berättigat. När det gäller fortsatt utlokalisering av statlig verksamhet som berördes i flera avsnitt av herr Nilssons anförande, är jag inte beredd att diskutera detta eftersom vi fick rapporten så sent som i går. Jag vill bara med viss tillfredsställelse konstatera att man i avslutningen av denna rapport bl.a. säger ifrån vad vi ifrån folkpartiets sida krävt, i det man understryker angelägenheten av att de ansträngningar som görs inom förvaltningen att delegera uppgifter från centrala organ fullföljs. Man talar också om en fortsatt partiell utflyttning. Jag noterar detta med tillfredsställelse och kompletterar just med detta herr Nilssons uppräkning av åtgärder som kommer att vidtas.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

Det vore något intressantare om han förklarade sin egen inställning till det allmänna utvecklingsperspektiv i vilket dessa åtgärder ingår — ett utvecklingsperspektiv som har som bas att 130-140 av landets kommunblock, alltså hälften av dem, enligt de statliga planerna och prognoserna skall undergå en fortskridande utveckling mot avfolkning. Det vore bättre om han uppehöll sig vid det och talade om vilken inställning han har till det, än att han talar om alla dessa specialåtgärder som vidtas för att lindra förhållandena där.

Jag skulle vilja fråga Birger Nilsson: Hur kunde han som representant för Jämtlands län rösta för uttalandena i 1969 års statsverksproposition, som innebar ett godtagande av att just Jämtlands län blev offer för ett av de mest ogynnsamma utvecklingsperspektiven i Länsplan 67? Och hur kunde han rösta för lokaliseringspropositionen 1970, där det klart sägs ut att koncentrationsprocessen och avfolkningen är oundgängliga led i den ekonomiska utvecklingen som det är statsmaktens viktiga uppgift att underlätta? Det måste bli en väldig lojalitetskonflikt. Å ena sidan har man lojaliteten mot sitt läns befolkning som man skall företräda, och å andra sidan har man lojaliteten mot sin partiledning. Vilken lojalitet är starkast hos Birger Nilsson i själ och hjärta?

Herr talman! Får jag börja med att svara Jörn Svensson på hans direkta fråga till mig. Det är riktigt att jag röstade på dessa båda förslag. De börjar nu ge utslag i Jämtlands län. Om Jörn Svensson har följt med utvecklingen vet han att Jämtlands län för första gången på 20 år har registrerat en befolkningsökning. Om han åker upp till Östersund och tittar närmare på den staden skall han finna att den på mycket kort tid har förvandlats från en typisk militäroch tjänstemannastad till en industristad. Det är den praktiska politiken som har medverkat till detta. Konjunkturdämpningen kan ha haft sin andel i att utflyttningen har stoppats, men det är ingen tvekan om att de lokaliseringspolitiska åtgärderna har medverkat mycket starkt till befolkningsökningen och den relativt kraftiga industrialisering som har skett i mitt hemlän. Därför upplever jag inte detta som någon lojalitetskonflikt. Jag menar i stället: Fortsätt med den praktiska lokaliseringspolitiken! Jörn Svensson befinner sig i ett sämre läge när han säger att vi måste bryta denna utveckling och börja med en mycket hård centraldirigering av investeringarna till olika delar av landet. Då tror jag att man hamnar i den verkligt besvärliga situationen. Så till herr Stridsman! När det gäller de befolkningspolitiska ramarna innebär ju förslaget från centerpartiet att dessa skall göras upp centralt. Vad man sysslade med i de olika länsprogrammen var att man på länsplanet fastställde en befolkningspolitisk målsättning fram till år 1980. Inom parentes sagt råkade centerpartiet ut för ett olycksfall i arbetet i Jämtland, när man under en valrörelse gick ut och talade om 150 000 invånare 1980 men efter valrörelsen anslöt sig till vårt förslag om 139 000. Så kan det gå när man fastställer optimistiska befolkningsramar. Herr Stridsman säger att inga undantag gäller för jordbrukskooperationen beträffande kravet på utflyttning från Stockholm. Ja, men sätt då i gång! Med tanke på det dominerande inflytande ni har inom de här organisationerna vill vi se konkreta resultat i form av att man börjar flytta ut något av de många företag som jordbrukskooperationen har här i storstaden.
Herr talman! Jämtland är ju inte alls det enda län, herr Birger Nilsson i Östersund, där den nuvarande situationen har lett till en statistisk, skenbar befolkningsökning. Den beror helt enkelt på att det har blivit så svår arbetslöshet i de tidigare stora inflyttningsregionerna att avfolkningen har dämts upp. Det betyder inte att arbetsmarknadssituationen, dvs. antalet arbetssökande i förhållande till antalet arbetstillfällen, har förbättrats i de regionerna. Den har tvärtom försämrats, och arbetslösheten har stigit även där. Jag vet också att det pågår en ständig utlokalisering, oavsett lokaliseringsstödet, av låglöneindustrier till avfolkningsbygderna. Det är dit låglöneindustrierna vill, för där är situationen sådan att de får folk att ta dessa dåligt betalda arbeten som de inte skulle ta i de expansiva regionerna. Låt mig säga något om lokaliseringsstödets effekt! Här är man också i många fall offer för en statistisk skenbild. Från min praktik som länsplanerare känner jag, både från mitt eget län och från andra län, flerfaldiga exempel på att man har räknat vissa företagsetableringars sysselsättningseffekt in i effekterna av lokaliseringsstödsverksamheten som sådan. Men det är väl känt att dessa lokaliseringar skulle ha kommit till stånd ändå, oavsett lokaliseringsstödet. Och en hel del av dessa stödda lokaliseringar kommer till stånd i alla fall. Lokaliseringsstödet är bara en liten extra förmån som vederbörande etablerare kan få så att säga på köpet; han skulle ha etablerat där i alla fall. Så är det en mycket intressant sak som föranleder mig att gå vidare i frågandet. Birger Nilsson argumenterar emot styrning av investeringar. Får jag tolka det som att Birger Nilsson som socialdemokrat är anhängare av ett kapitalistiskt näringsliv och menar att detta näringsliv skall behålla sin kapitalistiska struktur i all evighet? På något annat sätt kan man inte logiskt tolka hans enorma avsmak för varje försök att styra kapitalisterna eller införa någon annan vilja i investeringsmönstret än kapitalisternas.
Herr talman! Först vill jag säga till herr Nilsson i Östersund: Låt oss vänta med debatten om den regionalpolitiska utvecklingsplaneringen till i höst! Det löftet har jag gett riksdagen i ett tidigare inlägg. Jordbrukskooperationen tar jag inte upp till debatt. Herr Nilsson får rikta sin fråga till dem det vederbör. Vad gäller jämtlänningarna får de svara för sin del. Men jag tycker det var intressant som herr Nilsson sade i sitt föregående inlägg, nämligen att vi från centern hatar storstaden. Okay, låt oss gå med på det men samtidigt säga, att om vi hatar storstaden så gör vi det därför att vi älskar människorna i storstaden. Vi vill förbättra miljön för de människor som bor i storstaden, vi vill motverka koncentrationen till storstaden — och därmed vill vi verkligen sätta storstadsmänniskan i centrum. Sedan förstår jag att herr Nilsson i Östersund inte ville säga så mycket om ortsklassificeringen. Det är ju rätt så ömtålig mark att beträda för honom, och jag är med på att han här får hoppa över det ämnet, så får vi ta den debatten i höst. I fråga om flyttningsbidragen tog herr Nilsson i Östersund fram vissa procentsiffror och sade att det inte betydde så många procent. Men under år 1970 flyttade man över 5 300 personer med flyttningsbidrag, till Stockholmsregionen därav från mitt eget hemlän 1 173. Det är klart att detta kan vara marginella effekter sett ur utskottets synpunkter. Statistiken gäller i det här fallet enbart antalet arbetslösa som flyttat. Därtill kommer familjemedlemmar till de arbetslösa som har flyttat med denna hjälp. Vi håller fast vid att den enskilda människan skall alltid lämnas skadeslös. De pengar som utgår i dag går inte till företagen — det är alldeles riktigt. Men, herr Nilsson i Östersund, vem är det som betalar, vem är det som ger dessa pengar, när man kompenserar arbetsgivarna, företagen, i de stora överhettade regionerna? Frågan gäller inte de enskilda arbetstagarna — därvidlag är vi överens. Den avgörande frågan är: Vem skall stå för kalkylen? Är det samhället eller företagen?

Herr talman! Beträffande flyttningsbidragen är det utan tvivel så att de har en marginell effekt när det gäller inflyttningen till storstäderna. Men de har en oerhört stor betydelse när det gäller den omflyttning som pågår inom länen — inom allmänna stödområdet och inom skogslänen över huvud taget. Det är ändå inget tvivel om att den som flyttar får vidkännas extra kostnader och bör kompenseras på detta sätt. Jag skulle vilja ställa frågan: När man från centerpartiet menar att arbetsgivarna skall betala flyttningskostnaderna i en viss riktning och samhället i en annan riktning, hur menar man att detta skall ordnas praktiskt? Skall det ske genom lagstiftning eller på annat sätt? Under de föregående veckorna har man talat om att vi skulle få en ny regering. Det var mot den bakgrunden som jag uppmanade centerpartiet: Försök att övertyga era borgerliga vänner om nödvändigheten av praktiska åtgärder för att stoppa inflyttningen till storstäderna! Jag tror att det är ett jobb för centerpartiet att genomföra den upplysningskampanjen. Slutligen vill jag säga till herr Svensson i Malmö att jag anser att vi bör ha en hårdare styrning av investeringarna. Men att därifrån gå över till en totalstyrning av alla investeringar tror jag ändå skapar för mycket byråkrati och krångel. Herr Svensson skall som f. d. länsplanerare inte ett ögonblick tro att vi hade fått en lokalisering till allmänna stödområdet om vi inte hade bjudit olika förmåner för företagen i form av sysselsättningsstöd, utbildningsstöd och annat. Det är detta som företagen mycket noga registrerar när vi talar med dem om att flytta till stödområdet.

Herr talman! Efter de här replikskiftena skall jag bara ta upp ett par konkreta frågor, som behandlas i inrikesutskottets betänkande nr 7, till belysning. Av de många motioner som utskottet haft att ta ställning till innehåller en del krav på utvidgning av stödområdets geografiska gränser. Som utskottets ordförande sade redan i inledningen av debatten har utskottet avvisat dessa yrkanden med motiveringen att riksdagen redan i höst kommer att pröva regionalpolitiken i hela dess vidd. Vi för vår del har godtagit detta resonemang med undantag för två områden: Avesta Ludvika planeringsområde i Kopparbergs län och Öland. Jag vill helt kort motivera varför vi gjort dessa undantag och reserverat oss just på de punkterna, trots utskottets positiva skrivning, som herr Nilsson i Östersund nyss talade om. I reservationen 9 har vi tagit upp frågan om att Avesta och Ludvika planeringsregioner borde inlemmas i stödområdet. Redan när det nya beslutet om stödområdets gränser fattades för två år sedan framhölls det olämpliga i denna gränsdragning, och frågan var också uppe vid fjolårets behandling av regionalpolitiken. Det är alltså en gammal bekant som kommer igen, en gammal tvistefråga, och jag vill därför endast understryka reservanternas uppfattning att i de fall, där det finns klara belägg för att gränsdragningen varit oriktig redan från början, bör man kunna göra förändringar även under pågående försöksperiod. Vi vidhåller alltså vår gamla ståndpunkt i den frågan. När det gäller utvidgningen av det allmänna stödområdet att omfatta även Öland, som tas upp i reservationen 10, för vi samma principiella resonemang. Som Karl Erik Eriksson nämnde fattade vi i fjol beslut om att inlemma Gotland i stödområdet. Vi anser att även om Öland nu får broförbindelse med fastlandet är förhållandena så likartade för öarna att det motiverar en lika behandling i det här avseendet. Det innebär, förutom de direkta konsekvenserna i fråga om möjligheterna till lokaliseringsstöd för Öland, också ett uttalande från riksdagens sida när det gäller att stödja Öland i regionalpolitiskt hänseende. Det är därför vi varit konsekventa och avgivit även denna reservation. Så vill jag säga ett par ord angående stödåtgärderna i Vindelälvsområdet, som behandlas i reservationen 12. För oss som var med om beslutet 1967 att Vindelälven inte skulle utbyggas är det här någonting av en samvetsfråga. Jag satt med i allmänna beredningsutskottet då och förberedde ärendet. Riksdagen gjorde ju den gången ett uttalande att i stället för kraftutbyggnaden skulle man ge trakterna vid älven stöd till sysselsättning på annat sätt. Utskottsmajoriteten hänvisar till att turistutredningen nu har lagt fram ett betänkande med förslag om åtgärder för att främja turismen, och det är bra. Men det är nödvändigt att komplettera detta med andra — som det 1967 uttrycktes — ”bestående lokaliseringspolitiska åtgärder”, och det är detta som inte har blivit gjort på de fem år som gått sedan beslutet fattades. I reservationen yrkas att en speciell arbetsgrupp skall tillsättas som får i uppdrag att lägga fram förslag syftande till att förbättra sysselsättningsförhållandena, kommunikationerna osv. i Vindelälvsområdet. Det är verkligen hög tid att någonting blir gjort.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

Herr talman! Att det är regionalpolitisk debatt märks genom att Stockholmsbänkarna i dag är absolut tomma. Statsministern, som råkar befinna sig i kammaren just nu, är ett hedrande undantag. Kanske är herrarna och damerna från Stockholm ute och deltar i torgmöten mot utflyttningen från huvudstaden. Strömmen av människor har annars gått från landsbygd till stad och i synnerhet från norr till söder till ett par tre tätbebyggelser. Utvecklingen under de senaste årtiondena har inneburit en massförflyttning. Strömmen har inte bara bestått av folk som flyttat frivilligt. De flesta har av tvång måst lämna hem och hembygd. Vissa trakter har utarmats, och arbetskraften har i stor utsträckning gått förlorad. Det övriga Sverige har behövt den och dragit nytta av den; så var det åtminstone förr. Men de kommuner som har fått släppa till sin bästa tillgång har sällan fått kompensation. Strömmen av råvaror från norr har samtidigt fortsatt. Fortfarande förädlas ytterst litet där naturtillgångarna finns. Man skulle med en generalisering kunna säga att Norrland har exploaterats — dess tillgångar har utnyttjats utan att bosättning och utveckling har prioriterats i de områden där arbetskraft och råvaror har funnits. Det är inte säkert att Sverige i längden tjänar på detta. Denna olyckliga politik utan långtidsprogram och framtidsforskning har tillåtit det som för stunden varit bekvämast. Men det kommer att visa sig att det är dyrt att driva en politik, som inte syftar till att hålla hela landet befolkat och någorlunda jämställt. När viss verksamhet inom SJ och televerket har lagts ner, har inte de friställda sysselsatts i bygden, utan dessa människor — en gång statligt anställda — har hänvisats till att söka sin utkomst på annat håll. Det har kostat mycket att omskola och flytta människor. Det kostar också mycket att dirigera verk och annat i motsatt riktning i dag. Jag är rädd för att man kan göra nya misstag, och jag är i stort sett tveksam om det riktiga i att ge stödet till Norrland den utformning som det har för närvarande. För vissa Norrlandskommuner är det nästan katastrofläge Några människor måste ju alltid stanna kvar, och de har stora problem. Herr Nilsson i Östersund talade om svårigheterna att skapa balans. Han talade om de styrande marknadskrafterna. Det ligger mycket i det han säger, men utan att i dag söka syndabockar vill jag säga att ansvaret för den politik som förts väl ändå ligger hos den regering som i regel har kallat sig för en stark regering. Detta i allmänhet. 1970 års riksdagsbeslut var ett steg framåt, och tecknen på att en besinning nu inträtt är många. Jag väntar att den aviserade propositionen i höst skall betyda den avgörande vändpunkten. Låt mig gå över till att säga några ord om det som närmast föranleder mitt inlägg här i dag. Strömmen av elektrisk kraft — nyttig för Sverige — har gått och går fortfarande norrifrån. Vad har då de bygder som lämnat elkraften fått i ersättning? Man talade under kraftverksbyggenas tid om att detta skulle ge andrum, men att kommunerna längre fram skulle få andra saker som skulle betyda permanent sysselsättning och blomstring. I regel har emellertid ingenting skett. Vi har i några motioner aktualiserat den trakt som inte fick vattenkraftutbyggnad, nämligen Vindelådalen. Hur blir det med den? Herr Nilsson i Östersund sade att Vindelådalen hörde till ett redan prioriterat område. Jag har litet svårt att förstå det. Vi anser att Vindelälvsbeslutet var riktigt. Morgondagens människor kommer att vara oss tacksamma för att en av de stora älvarna fick vara kvar så orörd som en älv kan vara efter tusenårig mänsklig bosättning i trakten. Vi vet att en god miljö är ett livsvillkor och att en huvudfråga i dag är hur vi skall kunna bevara något av det som en gång var kännetecknande för vårt land och för Norrland. Men älvdalens invånare, som lever i en trakt där de gamla basnäringarna skogsoch jordbruk dominerat — näringar som inte är tillräckliga i dag — väntar på den åtgärd som är avgörande för om bygden skall kunna överleva, nämligen att kommunikationerna ordnas. Det är ett primärt villkor att området får vägar. Denna elementära samhällsservice är ett villkor för att utvecklingen skall kunna gå i rätt riktning. Väg — annars kommer intet nytt. Väg — i annat fall dör eller tvinar det som redan finns. Kommunerna vid Vindelälven, från Vännäs till Sorsele och Arjeplog, lider av att hela Vindelådalen missgynnats då det gäller kommunikationer. Det har vi pekat på bl.a. i motionen 381. Utskottet skriver, som jag tycker rätt bra, på s. 28 i betänkandet: ”Vid behandling i fjol av motioner rörande stöd till Vindelälvsområdet framhöll utskottet att det var medvetet om de sysselsättningsproblem som föreligger — — —. Utskottet ansåg sig kunna utgå från att berörda myndigheter gör vad som är möjligt för att lokalisera bärkraftiga företag till området. Utskottet hänvisade vidare till arbetet inom turistutredningen.” Turistutredningen har lagt fram sitt betänkande. Det talas där om 900 årsarbeten. Jag vill gärna peka på att turismen är viktig, men om turismen skall kunna utvecklas måste en väg snarast möjligt byggas i detta område. Om det för tio år sedan hade funnits en ordentlig väg där nu den s.k. vägen med nr 363 går, tror jag att förbättringar redan hade skett. Dröjsmålet har tärt på tålamodet hos traktens folk. Jag hoppas att utskottets förväntningar verkligen visar sig välgrundade. Jag hade häromkvällen ett samtal med folk från Vännäs blivande storkommun om promemorian ”Hushållning med mark och vatten”. Den karta som finns där är utförd i en sådan skala att stora områden förefaller helt grönmålade — man får den uppfattningen att det skall vara enbart turism där eller någonting liknande. I sammanhanget tog vi upp de problem som rör Vindelådalen. För trakten finns nu också en bestämmelse om ett förlamande byggförbud på upp till 200 meters bredd vid sidan av Vindelälven. Befolkningen svävar i ovisshet om vad detta förbud innebär; om det skall kvarstå för alltid eller om det bara är en korttidsbestämmelse osv. Det har alltså inte klargjorts för människorna hur det ligger till med den saken, och de säger: Vi fick inte utbyggnaden av Vindelälven, men vi trodde att vi i stället åtminstone skulle kunna få hit en bra turism och få en fin utveckling här, som gjorde att fritidsfolket kom hit. Just nu ser det emellertid besvärligt och alldeles omöjligt ut. I det läget anser jag att allt måste göras för att ge Vindelådalen en utmärkt väg. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 12.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har redogjort för utskottsmajoritetens synpunkter och bemött de reservationsyrkanden som föreligger. Jag skall därför endast ta upp en del av frågeställningarna i samband med regionalpolitiken. Det är naturligtvis glädjande att tilltron till statens möjligheter att lösa näringslivsproblemen har vuxit sig allt starkare inom samtliga partier. Den allmänna uppslutningen kring de regionalpolitiska frågorna och intresset för ett starkt statligt engagemang avspeglas i motioner och reservationer. De två borgerliga partier som mer eller mindre motarbetade tillsättandet av den första lokaliseringsutredningen och som också ställde sig tveksamma när det gällde att anta det lokaliseringspolitiska förslaget år 1964 tycks nu ha kommit över det mesta av fördomarna. Det är naturligtvis förträffligt att samtliga borgerliga partier ställer sig bakom kravet på lokaliseringspolitiska insatser och säger sig stödja uppfattningen att det behöver föras en målmedveten regionalpolitik. Kan de sedan också biträda oss i uppfattningen att staten måste ha resurser för att lyckas med detta, är allting gott och väl; men tyvärr brukar det höras andra tongångar från borgerligheten när det blir fråga om att skaffa fram medlen. Moderaterna t.ex. anför i sin stora partimotion att regionalpolitiken bör leda utvecklingen i sådana banor, att näringslivets strukturomvandling i framtiden inte behöver åtföljas av massomflyttningar och att möjligheterna att ge en tillfredsställande service åt alla människor förbättras. Detta innebär att man bör söka bygga upp en allsidig regional arbetsmarknad, där olika typer av näringslivsoch samhällsaktiviteter finns representerade. Vad näringslivet beträffar räcker det emellertid inte med enbart den tillverkande funktionen. Även kvalificerad produktutveckling, marknadsföring och administration bör finnas representerad. Vidare måste en tillfredsställande offentlig och enskild service finnas. Detta låter ju bra, men jag tycker att man då också måste slå fast att om staten skall medverka till uppnåendet av en sådan målsättning, som i och för sig ansluter till allmänt vedertagna regionalpolitiska grundsatser, krävs det också resurser. Det skulle vara mycket klädsamt för moderaterna om de någon gång berörde den sidan av problematiken i stället för att så energiskt tala om statens slöseri i så gott som alla sammanhang, vilket de ju gör, ofta påhejade av mittenpartierna. Det skulle vara av intresse — och likaså klädsamt — om samtliga borgerliga partier någon gång ville erkänna att det privata näringslivet knappast har visat särskilt stort intresse för regionalpolitiken och inte heller i någon högre grad på eget initiativ har medverkat till en bättre regional balans. Det privata näringslivet har sannerligen, enligt min uppfattning, också sin skuld i det förhållandet att vi har en stark koncentration och överhettning i vissa orter och regioner liksom i att det i vårt land finns orter och hela regioner med ensidigt näringsliv. Det har inte varit ovanligt att ett företag haft allt inflytande i orten genom att det har ägt marken, bostäderna, kraftproduktionen osv. Genom detta har man också kunnat lägga en förlamande hand över utvecklingen och inte släppt fram andra företag, som skulle kunna konkurrera om arbetskraften. Tyvärr kritiseras aldrig sådana förhållanden från borgerligt håll. I stället litar man på att statsmakterna skall kratsa kastanjerna ur elden — herr Nordgren och herr Nilsson i Agnäs har varit inne på detta i dag. Folkpartiet har också tagit upp de regionalpolitiska frågorna i en mångordig men ganska allmänt hållen partimotion. Av de båda åtminstone radantalsmässigt stora partimotionerna återstår inför dagens behandling ingenting märkvärdigare än den reservation som återfinns under punkten 1 och som huvudsakligen utmynnar i att man i ökad utsträckning vill ha generella åtgärder för att, som man uttrycker det, främja ett företagsvänligt klimat i de sysselsättningssvaga regionerna. Man kan konstatera att berget således födde en råtta! Man måste också fråga sig, om man genom en sådan uttunning av de tillgängliga resurserna som en övergång till mer generella åtgärder skulle komma att innebära verkligen kan påverka den regionala obalansen och skapa den bättre balans mellan olika regioner som de flesta säger sig ha intresse av att åstadkomma. Det bör väl i stället framstå som ganska självklart att ju mer koncentrerat resurserna satsas på områden som har en besvärlig situation och på sådan verksamhet som har stor betydelse från sysselsättningssynpunkt desto bättre blir resultatet. De två partiernas ensidiga krav på generella åtgärder har ju inte heller fått stöd från centerpartiet. Det är således inte så helt med känslorna de borgerliga partierna emellan i de regionalpolitiska frågorna, vilket kanske bäst bevisas av att av de nio borgerliga reservationerna som föreligger har man enat sig om endast tre, medan mittenbröderna har förenats i ytterligare en reservation. Centern står således ensam för 5 reservationer. Centerreservationerna ger också belägg för att centern alltmer målmedvetet försöker föra en profilpolitik när det gäller de regionala frågorna. Det hedrar de båda andra partierna att de inte är villiga att följa med hur långt ut i buskarna som helst. Centern fortsätter att maniskt bita sig fast i ordet decentralisering, och lika ensidigt försöker man upprätthålla myten från 1964 om att målsättningen bör vara att skapa och upprätthålla ett nät av livskraftiga tätorter över hela landet. Lika litet nu som i det förgångna vill man dock precisera vad det är som skiljer mellan de riktlinjer vi arbetar efter och de linjer centern säger sig företräda. Det blir inte klarare om man tar del av reservationerna om ortsklassificering och storstadsproblemen eller av partimotionerna. I motionen 1376 tar man avstånd från den ortsklassificeringsskiss som utarbetats av en arbetsgrupp inom departementet. Man anser nämligen att en satsning på regioncentra med cirka 100 000 invånare inom tre mils avstånd kommer att innebära att vi får nya storstäder av typen Stockholm, Göteborg och Malmö. Man menar att arbetsgruppen lika gärna kunnat välja 50 000 som utgångspunkt, varefter man kommer fram till att redan 30 000 invånare ger underlag för att hålla den service som flertalet efterfrågar. Efter detta resonemang kommer man så småningom fram till att insatserna bör koncentreras på att ge ett flertal mindre orter ökad växtkraft och att klassificeringssystemet bör inriktas på att ge alla kommuner ett differentierat näringsliv. Nu kan man naturligtvis alltid diskutera vad ett differentierat näringsliv är, men av särskilt intresse hade det varit om centern talat om hur detta skall gå till. Vi har ju trots allt begränsade resurser att satsa. Så kommer centern fram till att man vill avföra ortstypen storstadsalternativ från ortsklassificeringen. Med tanke på det resonemang man för kan jag för min del inte förstå varför man inte löper linan ut och föreslår att samtliga begrepp skall avföras ur resonemangen, Det kan väl inte vara någon mening att hålla på några ortskriterier om man som centern inte vill prioritera några orter utan i stället strö ut resurserna i små portioner över varje kommun. Sedan återstår att fråga, om centern egentligen menar någonting med talet om att storstadstillväxten måste dämpas, dvs. expansionen i de tre största städerna. Skall vi verkligen ha en chans att åstadkomma detta, måste vi också ha godtagbara alternativ att presentera de företag och verksamheter som vi vill skall flytta ut och som vi vill skall välja andra orter för nyetablering. Hur svårt det är att konkurrera med storstäderna om verksamheter bevisas kanske allra bäst av det motstånd som utflyttning av statlig verksamhet från Stockholm har mött på många håll — det har ju nämnts förut här i dag. Ortsklassificeringsfrågan kommer upp i samband med behandlingen av höstens proposition, och det finns därför ingen anledning att fördjupa sig i den redan i dag. Men jag tycker ändå att målsättningen, som den kom till uttryck i 1971 års betänkande, att det krävs en viss storleksordning på de orter som skall utgöra alternativ till de tre storstäderna, bör anses gälla fortfarande. Det kan också vara ett verksamt medel att uppnå en bättre balans mellan landets olika regioner. Så långt borde även centern enligt min uppfattning kunna sträcka sig, att man erkänner värdet av ett tillräckligt stort och välutrustat centrum i varje region. Hur skall man kunna skapa bättre och mer likvärdiga förhållanden i regionerna eller länen, om man inte ens vill vara med och satsa på en ordentligt differentierad centralort i varje region? Om centern menar någonting med det man anför i reservationen om storstäderna, borde man verkligen vara intresserad av ortsalternativ till Stockholm, Göteborg och Malmö.

När det gäller frågan om utredning av storstadsproblematiken kan man konstatera att vi redan har tillräckligt med utredningsverksamhet, bl.a. genom ERU, och att man knappast skulle nå så särskilt långt genom den utredning som centern begär. Det finns problem i storstäderna lika väl som i andra orter, och dem får man försöka lösa så långt det är möjligt. Jag vill också säga till herr Stridsman att även om det nu är etthundratolfte gången som frågan kommer upp, tycks det faktiskt finnas fördelar även i storstäderna. Det är många som har upptäckt dem, inte minst centern närstående organisationer. Jag tänker på jordbrukets föreningsrörelse, som sannerligen biter sig fast i storstadskoncentrationerna och fortsätter sin nyetablering bl.a. i Stockholm och Malmö. Det är kanske trots allt någon skillnad när centern ropar under almarna och när centern prasslar ute i buskarna. I det senare fallet får man lätt den föreställningen att centern vill tvångsförflytta en större del av befolkningen exempelvis från Stockholm och att man vill stoppa all inflyttning, men när allt kommer omkring tycks man själv trivas rätt bra i storstäderna. I reservationerna talas det ju också bara om att ”dämpa” storstadstillväxten. Är det endast detta man åsyftar, föreligger det inte några större meningsskiljaktigheter, eftersom vårt parti mycket klart har uttalat att vi vill försöka åstadkomma detta. Då tycker jag också det är ganska onödiga reservationer som centern avger i detta sammanhang. Herr Nilsson i Östersund har redogjort för frågan om en utvidgning av stödområdets avgränsning, och jag behöver väl egentligen inte ta upp den frågan i detta sammanhang. Vi har framför allt framhållit att det inte finns skäl till förändringar under löpande period och inför den aviserade propositionen som skall komma i höst. Detsamma gäller Vindelälvsfrågan — också där har herr Nilsson i Östersund besvarat de frågor som herr Rimås och herr Nilsson i Agnäs framställde. Jag skall nöja mig med att erinra om att vi avvaktar höstens förslag och därför tycker att det inte finns några skäl att vid den här tidpunkten binda sig för nya åtaganden. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Jag kanske först skulle göra ett förtydligande för herr Nilsson i Östersund när det gäller flyttningsbidragen. Herr Nilsson i Östersund och jag är nog helt inne på samma linje, att flyttningsbidragen är bra när det gäller flyttning inom hemlänet — särskilt i skogslänen. På den punkten finns det alltså ingen skillnad i uppfattningarna. Låt mig sedan kommentera några av de frågor som fru Hörnlund tog upp! Jag kan gärna instämma i att de privata företagen kanske inte alltid har gjort så mycket som man skulle önska. Utan den statliga företagsamheten skulle mitt eget hemlän inte ha sett ut som det ser ut i dag. Jag vill gärna understryka att de statliga företagen har betytt kolossalt mycket för sysselsättningen. Jag kan däremot inte längre hålla med fru Hörnlund när hon kommer in på ortsklassificeringen. Vi står här på fast mark. Vi har precis samma inställning som Svenska kommunförbundet.

Man säger nej till förslaget. Vi har ingenting emot att länscentra byggs ut — det är en självklarhet, och vi har heller aldrig sagt någonting annat. Det kan emellertid inte vara riktigt att koncentrera insatserna på ett litet antal orter, kanske högst ett tiotal i hela landet. Det kan inte vara någon jämlikhet, fru Hörnlund, att ge ännu mer åt dem som redan har mycket och inte ge någonting alls åt dem som har litet.

Herr talman! Till herr Nordgren vill jag säga att jag i detta sammanhang inte diskuterade var någonstans geografiskt ni vill sätta in resurserna. Jag tog i stället upp att ni nu tacksamt tar emot det statliga stöd som tillkommit för att staten skall kunna kratsa kastanjerna ur elden där det privata näringslivet misslyckats. Ni bör då också klart medge att staten behöver resurser för att kunna klara regionalpolitiska frågor. Herr Nordgren sade vidare att erfarenheterna av statliga företag inte är så goda. Det råder tydligen delade meningar inom borgerligheten även i det avseendet. Herr Stridsman erkände, om jag fattade honom rätt, att det var de statliga insatserna som hade räddat Norrland. Herr Stridsman åberopade i frågan om ortsklassificeringen Kommunförbundets remissyttrande. Med samma rätt skulle jag kunna åberopa LO, Svenska arbetsgivareföreningen, Industriförbundet och en rad andra organ som vill ha ett ortsklassificeringssystem; TCO har t.ex. sagt att man vill ha en större rörlighet och att det därför behövs ett bättre flyttningsstöd. Det råder tydligen olika uppfattningar även i denna fråga. Herr Stridsman säger att han står på fast mark när det gäller ortsklassificeringsfrågorna och storstadsfrågorna och att man inom centern inte sagt att man inte vill ha länscentra. Men detta framgår inte av vad centerns företrädare sagt här i dag och inte ens av er reservation. Det är ju ändå kommunerna ni talar om i detta sammanhang — det sägs ingenting om regionalcentra.

Herr talman! De av fru Hörnlund uppräknade remissorganen har samtliga stor betydelse. Men när det gäller ortsklassificeringen tror jag inte att något av remissorganen väger så tungt som Svenska kommunförbundet — det är ju kommunerna som närmast berörs av dessa frågor. Sedan vill jag fråga fru Hörnlund om inte länscentra i dag är detsamma som kommuner. Luleå, som i dag är en kommun, är ett länscentrum. När vi talar om kommuner, så är också alla länscentra med.
Herr talman! Jag märker att herr Stridsman försöker blanda bort begreppen när jag kräver ett konkret svar på frågan om han vill vara med och prioritera länscentra eller regionalcentra. Jag tror inte att någon i detta sammanhang uppskattar denna sammanblandning av kommunbegreppen. Sedan vill jag bara konstatera att det är intressant att höra att även herr Nordgren kan erkänna att också privata företag kan misslyckas.
Herr talman!

Lokaliseringssamrådet har tillämpats sedan den 1 april 1971 i Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna. Enligt vad jag inhämtat från arbetsmarknadsstyrelsen har antalet slutbehandlade samrådsärenden fram till den 1 mars 1972 varit 186. I två fall har samrådet lett till att företag har beslutat lokalisera verksamheten utanför samrådsregionerna. Samma resultat har uppnåtts efter diskussioner med ytterligare två företag, som inte har gett in formell anmälan om samråd. Den omfördelande effekten av samrådet har sålunda hittills varit begränsad. Jag vill emellertid erinra om att det allmänna konjunkturläget har varit dämpat under hela den tid samrådsförfarandet har varit i bruk. Detta har sannolikt inverkat negativt både på företagens allmänna expansionsbenägenhet och på deras flyttningsbenägenhet. Hittills har sålunda inte något fall av nyetablering av verksamhet i de tre storstadsregionerna varit föremål för samråd. Samtliga hittills handlagda samrådsärenden har avsett ersättningsbyggnader eller tilloch ombyggnader av befintliga anläggningar. Med hänsyn till dessa omständigheter och med tanke på den relativt korta tid som lokaliseringssamrådet har varit i kraft är det ännu för tidigt att avge något slutgiltigt omdöme om samrådsförfarandets ändamålsenlighet. Regeringen har emellertid sin uppmärksamhet riktad på frågan. Inom inrikesdepartementet pågår för närvarande en allmän översyn av medlen i den regionala politiken. I samband härmed kommer regeringen också att överväga vilka ytterligare åtgärder som behövs för att förverkliga de syften som har legat bakom införandet av samrådsförfarandet. Herr talman! Jag hade tänkt att i detta sammanhang också anföra några synpunkter på de reservationer som fogats till utskottsbetänkandet. Som herr Stridsman sade i ett replikskifte med, vill jag minnas, herr Nilsson i Östersund kan emellertid denna diskussion lämpligen anstå till hösten. Jag vill bara konstatera att den reflexionen borde man kanske ha gjort innan man skrev dessa reservationer. Jag kan inte se det på annat sätt än att man känt lust att redan i förväg, dvs. långt innan det var nödvändigt, deklarera sin ståndpunkt. Det har skett på ett material som jag tycker inte behöver tillmätas avgörande betydelse i detta sammanhang; det är expertuttalanden av olika slag och promemorior, framlagda som arbetsmaterial, som man gjort en onödigt stor sak av och blåst upp till principiella ställningstaganden. Jag tror alltså att det kan vara välbetänkt att vi låter denna diskussion anstå till hösten då det presenterats ett fullödigt program. Med hänsyn till den långa talarlistan har jag alltså kommit fram till att det finns goda skäl att skjuta upp den debatten till höstriksdagen när vi har ett bättre underlag för vårt meningsutbyte i dessa frågor.

Herr talman! Jag vill först tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Jag hade i interpellationen ställt tre frågor. Den första gällde om lokaliseringsdelegationen under sitt första verksamhetsår i någon nämnvärd omfattning kunnat påverka företagens val av etableringsort. Av interpellationssvaret framgår att under de 11 månader som lokaliseringssamrådet tillämpats har 186 samrådsärenden slutbehandlats. I endast två fall har samrådet lett till att företag har beslutat lokalisera verksamheten utanför de tre största storstadsregionerna. Inrikesministern erkänner att effekten hittills varit begränsad. Det är att vara försiktig i överkant. Jag tycker att statsrådet i interpellationssvaret åtminstone kunnat kosta på sig att erkänna att effekten hittills varit mycket begränsad. I praktiken är de uppnådda resultaten av samrådsförfarandet det magraste man över huvud taget kan tänka sig. Det går knappast att få det sämre. Jag kan gärna hålla med inrikesministern i hans synpunkt att det är troligt att det dämpade konjunkturläget kunnat medverka till det negativa resultatet av samrådsförfarandet. En intressant uppgift i svaret är att samråden inte i något fall berört nyetablering. Samtliga hittills handlagda samrådsärenden har avsett ersättningsbyggnader eller tilloch ombyggnader av befintliga anläggningar. I detta fall har hittills också det allmänna konjunkturläget inverkat dämpande. Men då ställer jag frågan: Vad hade inträffat om vi haft ett omvänt förhållande i landet, en högkonjunktur? Låt oss anta att företagens investeringsvilja och viljan att etablera i Stockholms-, Göteborgseller Malmöregionen varit stora. Tror inrikesministern att det under sådana förhållanden med nuvarande tillämpning av lokaliseringssamråden hade blivit ett annat resultat än det statsrådet redovisar i interpellationssvaret? Samrådsbestämmelserna är ju sådana att varje företag redan på förhand vet att samrådsförfarandet i sin nuvarande utformning inte kan påverka företagens lokalisering. Med detta som bakgrund kan det vara intressant att ta del av vad statsrådet svarat på dels min andra fråga, huruvida samrådet i dess nuvarande form är ett tillräckligt styrinstrument för att dämpa storstadstillväxten, dels min tredje fråga, om statsrådet är beredd att ge samrådsmyndigheten vidgade befogenheter. Statsrådet ger ett något undvikande svar; inrikesministern vill inte ge ett konkret omdöme om det räcker med det nuvarande samrådsförfarandet. När beslutet om lokaliseringsområdet togs i riksdagen hösten 1970 ansåg statsrådet att detta fick ses som en försöksverksamhet vars effekter i olika avseenden måste följas upp. Visar inte nu 11 månaders resultat redan tillräckligt? Det finns skäl att överväga andra former för att påverka företagens lokaliseringsbeslut. Ett litet löfte om omprövning av samrådsförfarandets ändamålsenlighet finns inklämt i interpellationssvaret, nämligen när inrikesministern säger att regeringens uppmärksamhet är inriktad på frågan och att det övervägs vilka ytterligare åtgärder som behövs. Jag tackar för det beskedet och lovar att ta fasta på det. Frågan är bara, herr statsråd, när dessa nya åtgärder kan väntas bli presenterade för riksdagen. Låt mig avslutningsvis kommentera vad statsrådet Holmqvist sade om våra reservationer till inrikesutskottets betänkande nr 7. Det är alldeles riktigt som jag sade i mitt första inlägg att vi i år inte har väckt partimotioner som berör den regionalpolitiska utvecklingsplaneringen. Vi har sagt att dessa motioner kan anstå till hösten när vi får propositionen. Frågan om den föreslagna ortsklassificeringen ligger emellertid något vid sidan om den stora frågan om regionalpolitikens målinriktning.
Herr talman! Det skulle knappast krävas något inlägg från min sida. Jag lockar nu upp herr Stridsman en gång till — han har ju haft tillfälle att komma tillbaka många gånger under förmiddagens debatt. Jag kan inte tolka hans inlägg på annat sätt än att han tydligen inte har förstått vad jag sagt i mitt svar. Han gör vissa värderingar och säger att ”inrikesministern erkänner”, ”det finns inklämt i svaret” osv. Detta är herr Stridsmans egen uppfattning. Jag tror att var och en som har hört svaret inte hade några svårigheter att förstå att jag syftade på att vi i höst kommer tillbaka till dessa frågor när vi skall ta upp den regionalpolitiska debatten.

Herr talman! Jag skall göra en kort kommentar till motionen 374 som undertecknats av folkpartiets sex företrädare från Göteborgs stad och som berör några aktuella arbetsmarknadsproblem i Göteborgsregionen. I de regionalpolitiska debatterna har företrädare för storstadsområdena deltagit rätt sparsamt, och man har väl i allmänhet passerat förbi storstadsområdenas problem genom att generellt karakterisera dem som ”överhettade”. Vår motion utgår från en undersökning som har gjorts av stadskontoret i Göteborg och som visar att under första hälften av 1960-talet rådde inom Göteborgsregionen en överefterfrågan på arbetskraft. Från omkring 1966 har situationen radikalt förändrats, och det är bara på några få speciella yrkesområden som det i dag finns en överefterfrågan — det gäller verkstadsmekaniker, svetsare och plåtslagare. På alla andra sektorer råder antingen balans eller ett underskott på efterfrågan av arbetskraft. Denna bild av förhållandena inom Göteborgsregionen kontrasterar starkt mot förhållandena inom Storstockholmsregionen, där bilden i stort sett är den motsatta. Där har man ett underskott när det gäller sysselsättningstillfällen inom tung verkstadsindustri. Detta belyser svårigheten att i just detta avseende teckna en generell bild av storstadsområdena. För Göteborgsregionens del har dessa omständigheter lett till en relativt sett snabbare ökning av arbetslösheten än i landet i dess helhet.

I vår motion nämner vi att en annorlunda struktur på näringslivet skulle ha kunnat ge ytterligare 10 000 arbetstillfällen på områden där kvinnor företrädesvis är sysselsatta. Herr talman! Vår avsikt med motionen var att dessa fakta skulle kunna läggas till grund för arbetet inom samrådsdelegationen för lokaliseringsfrågor. Vi konstaterar att både chefen för arbetsmarknadsstyrelsen och inrikesministern har godtagit den bild av arbetsmarknadssituationen inom regionen som jag här har tecknat och som innebär att Göteborg inte kan betecknas som en överhettad region. Låt mig i detta sammanhang bara helt kort avslutningsvis lägga till att jag tror att det är väsentligt att bromsa storstadsregionernas tillväxt. Jag har i min egen hemort verkat för en bromsning av storstadsexpansionen. Men jag tror också att det är en fara att låta en expansionsnegativ attityd innebära att man är till freds med arbetsmarknadssituationen i dess helhet inom storstadsområdena. Även om vi inte bör göra storstads regionerna större, bör vi heller inte tveka att göra dem bättre. För att kunna göra dem bättre krävs en korrekt verklighetsbild. Vi har genom vår motion försökt ge vårt bidrag till en korrekt verklighetsbild av situationen inom storstadsregionen Göteborg. Jag ber härmed att få yrka bifall till motionen 374.

Herr talman! Utskottet har konstaterat, att de förslag om nya och kraftigare styrmedel för att dämpa storstadstillväxten som bl.a. framläggs i motionen 1386 av herr Sundkvist och mig är exempel på sådana frågor som för närvarande torde prövas av Kungl. Maj:t i samband med utformningen av medlen för den framtida regionalpolitiken. Utskottet väntar sig också, att den av oss upptagna frågan om storstädernas negativa tryck på omgivningen skall bli belyst genom den väntade propositionen om det regionalpolitiska handlingsprogrammet. I och för sig är det ett konstaterande, som det är tillfredsställande att kunna notera liksom att det tycks råda enighet om målsättningen att genom en dämpad storstadstillväxt skapa ökad jämlikhet mellan människor i olika regioner.

Det finns anledning understryka, att konkreta åtgärder måste vidtas snarast. Herr Stridsman har berört utgångspunkten för de föreslagna regleringsåtgärderna med hänsyn till miljöproblemet i storstaden och omtanken om människorna. Det finns ingen anledning för mig att ytterligare ta upp detta. Jag kan bara instämma i herr Molins konstaterande här nyss, att det gäller att också för storstadens människor skapa bättre miljö. Jag vill för min del endast peka på de kostnader koncentrationen för med sig — kostnader som måste betalas — för överexploateringen, för den standard som storstadsboendet innebär och kostnader i uttunningsområdena. I stället vill jag göra några reflexioner till vad herr Sundkvist och jag kallar det negativa tryck som storstäderna utövar på omgivningen. I motionen har vi konstaterat, att under år 1971 över 1 500 arbetstillfällen gått förlorade i Eskilstuna, en kommun som åtminstone i vissa delar influeras av koncentrationen till Storstockholmsområdet. Jag är naturligtvis medveten om de speciella förhållanden beträffande näringslivet i Eskilstuna och vissa andra delar av Sörmland som debatterades här i kammaren i slutet av april i anslutning till en interpellation. Det är emellertid inte endast omstruktureringsproblem som gör sig gällande. I en annan motion, också behandlad i det föreliggande betänkandet, påpekas att det finns tecken på att ungdomen i vissa delar av länet flyr detsamma därför att det finns för få arbetstillfällen för välutbildade. Stockholm, sägs det i denna socialdemokratiska motion, utövar en särskild attraktionskraft med en arbetsmarknad med välbetalda arbeten inom admini stration, fria yrken etc. Det är således inte bara herr Sundkvist och jag som har upptäckt problemet med storstadsskuggan. Låt mig också erinra om att närheten till storstadsregionen kan få sådana följder att företag som är etablerade — och som behövs för sysselsättningen — i anslutning till statliga åtgärder flyttar ut. Det är uppenbart åtminstone för mig att närheten — den relativa närheten — till storstadsområdet får till följd att man lätt nonchalerar den uttunning som blir ett resultat av insugningen mot centrum i storstadsområdet.

Det gäller inte minst det tryck i fråga om omgivningens betydelse som utflyktsoch rekreationsområden som storstaden utövar. Det gäller fritidsbebyggelsen, det gäller det rörliga friluftslivet. Med all rätt växer sig behovet av fritidsområden på nära avstånd från storstaden starkare. Samtidigt har industrilokalisering, service och administration en tendens att dra sig in mot centrum. Visserligen tycks nu en stad som Eskilstuna få med av den administrativa kakan, och det är tacknämligt med hänsyn till länet och till stadens särskilda struktur. Men det räcker inte med detta för att avhjälpa vad vi vill kalla skuggproblemen. Det måste till annat för en bygd än att tjänstgöra som avlastningsområde för storstadens fritidsbehov. Avlastningsområdet måste få betyda någonting annat: avlastning av verksamhetsgrenar av betydelse. Det är enligt min uppfattning, herr talman, nödvändigt att de här problemen snarast uppmärksammas. Det är fortfarande enligt min uppfattning nödvändigt, att samhällets inflytande på den pågående koncentrationsprocessen blir starkare. Jag nöjer mig, herr talman, med att yrka bifall till reservationen 7 av herr Nilsson i Tvärålund m.fl.

Herr talman! Även jag skulle vilja understryka — vilket någon tidigare talare har gjort — att den stora debatten i de här frågorna naturligtvis bör föras under höstriksdagen, när vi har ett helt annat underlag. Låt mig emellertid göra några reflexioner med anledning av två reservationer till utskottsbetänkandet. Omflyttning av människor i detta land har först genom utlokaliseringen från Stockholm blivit något av ”snyftpropaganda”. När under en lång tidsperiod tiotusentals norrlänningar fått lämna sina hembygder har detta visserligen lett till ”skri från vildmarken” men i övrigt knappast fått den allmänna opinionen att reagera. För att åstadkomma regional balans har centern konsekvent hävdat att regionalpolitikens handlingslinje inte skall vara att flytta människor utan att lokalisera näringsliv till landets olika delar. Den kraftiga satsningen på flyttning av arbetskraft från norr till söder som skett har inte minst för Norrlandslänen nu lett till ett förhållande som motiverar att landsdelen får tillbaka något av vad vi förlorat av arbetskraft. Utifrån dessa förhållanden har jag och några partikamrater också i år väckt en motion angående förändringar i bestämmelserna om flyttningsstöd. Vi vill att det i ökad utsträckning skall bli möjligt att ge flyttningsstöd till arbetskraft som återvänder till stödområdet för att där sysselsättas i dit lokaliserade företag. För närvarande är det endast vissa nyckelbefattningar som kan erhålla utgående stöd. Det har visat sig vara ganska stora initialsvårigheter att starta större företag i stödområdena på grund av svårigheten att redan från början få tillräckligt stor kärna av arbetskraft för att kunna påbörja en produktion. Arbetskraft finns på orten, men den måste omskolas och intrimmas. Detta tar lång tid. Ledig arbetskraft med lämplig yrkesutbildning finns inte i större omfattning på platsen; den har ju inte kunnat vänta på en osäker lokalisering utan sökt arbete där sysselsättning funnits. Utskottet har i sin avslagsmotivering ansett att man inte bör vidga de här möjligheterna till att i princip bli generella. Jag menar att det vore rättfärdigt att inte förbehålla flyttningsstödet till särskilt kvalificerade befattningshavare. I reservationen 8 har centern och folkpartiet följt upp motionsyrkandet. Reservationen understryker att många som ofta mot sin vilja fått flytta med flyttningsbidrag från lokaliseringsområde till industrier i andra delar av landet önskar flytta tillbaka till hemregionen i det fall de kan få arbete. Om detta kunde underlättas med en vidgning av flyttningsstödet så skulle det betyda en stimulans till lokaliseringspolitiska initiativ. Det skulle vara en åtgärd som kunde ge åtskilligt i form av positiva resultat. Detta om reservationen 8. Vissa av de föregående talarna, bl.a. herr Nilsson i Östersund, har berört reservationen 12 beträffande åtgärder i Vindelälvsområdet m.m. Bevarandet av Vindelälven är onekligen en riksangelägenhet. Det har understrukits i många sammanhang. 1967 års riksdagsuttalande om kompenserande åtgärder om inte älven byggs ut är förpliktande. Regeringen gjorde vid presentationen av beslutet att inte bygga ut älven uttalanden som måste tydas så att man var beredd att vidta extraordinära åtgärder. En mycket stark opinion i hela landet uppfattar de gjorda uttalandena som en självklar förpliktelse mot befolkningen i Vindelälvsområdet. Denna opinion har inte minskat i styrka. Näringslivsutvecklingen inom området har påverkats mycket negativt av att man från statsmakterna inte har gjort insatser som motsvarar de gjorda uttalandena. Genom att inte bygga ut älven ville regeringen, tydligen stödd av en betydande opinion i vårt land — även i riksdagen — spara naturvårds-, fritidsoch vetenskapliga värden. Om dessa skall kunna utnyttjas, bör inte området tillåtas att avfolkas och förslummas i sådan grad att det man ville spara för hela landets och kommande släktens konsumtion inte kan utnyttjas. Utskottet säger att de problem som finns i Vindelälvsdalen är gemensamma med många andra områdens i Norrland, Vid en jämförelse med andra älvdalars utveckling, exempelvis Umeälvens, visar det sig dock att Vindelälvsdalen kommit på efterkälken. Såsom tidigare talare framhållit är utfästelserna till Vindelälvsdalens befolkning något av en samvetsfråga. Det är en hederssak för riksdag och regering att uppfylla dem. Detta är en förutsättning för att det kan ligga en positiv och framåtsyftande mening i beslutet att bevara älven outbyggd. För att snabbt och effektivt komma till ett positivt resultat bör riksdagen enligt förslaget i reservationen 12 uttala, att en arbetsgrupp i kanslihuset snarast tar sig an denna uppgift så att förslag kan redovisas för 1973 års riksdag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 12 vid inrikesutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Man har ju redan från olika håll omvittnat den positiva andan i utskottsbetänkandet, och det är väl inte konstigt då mycket i motionerna och reservationerna ju inte är några nyheter utan utgör uppfattningar som legat fast sedan vi fattade det första beslutet. Jag skall begränsa mig till ett par frågor i detta sammanhang och kommer i huvudsak att uppehålla mig vid de motioner som berör stödområdet. Man har bland dessa kanske inte tillräckligt uppmärksammat motionen av herr Möller i Gävle m.fl., där motionärerna anlägger en del synpunkter på frågan, om allmänna stödområdet skall finnas kvar eller eventuellt avvecklas, vilka han anser ska beaktas i det fortsatta arbetet på det regionalpolitiska handlingsprogrammet. Utskottet skriver i anledning av denna motion: ”Frågan om stödområdet i någon form skall behållas i framtiden kommer att bedömas i samband med utformningen av den nya regionalpolitiken. Utskottet är inte i nuvarande läge berett att närmare gå in på denna fråga utan hänvisar till den kommande riksdagsbehandlingen.” Avsikten är ju att denna kommande riksdagsbehandling skall äga rum under årets höstriksdag. Det är självfallet så att diskussionen om ett allmänt stödområde växer i aktualitet. Det kan, som herr Möller påpekar, bero på att 20 procent av lokaliseringsmedlen har gått till områden utanför det allmänna stödområdet. Det förekommer också inom vissa regioner problem liknande dem som man har inom det allmänna stödområdet. Men det är också viktigt att när man diskuterar detta komma ihåg att vissa stödformer ger en generellt verkande stimulans inom det allmänna stödområdet. Därför är det kanske inte så enkelt att man kan slopa det utan att man i fortsättningen måste ha det kvar i någon form. Mot bakgrunden av att vi kanske till hösten sitter här och diskuterar om vi skall ha ett allmänt stödområde eller inte — ett inre stödområde är tydligen alla överens om att vi skall ha — så är det ganska konstigt att vi här har ett par reservationer där man vill utöka det stödområde som för närvarande finns. Det är också anmärkningsvärt att ett enhälligt utskott yrkar avslag på motioner som berör Gästrikland och sydöstra Skåne, men när det gäller Kopparbergs län och Öland så finns det reservationer fogade till betänkandet. Beträffande Kopparbergs län och Öland har även utskottet ansett att det finns vissa problem som bör tas upp i områden som har det särskilt svårt. Utskottet skriver att det anser det föga ändamålsenligt att för det kommande sista året i den nuvarande försöksperioden föreslå ändringar i gränsdragningen.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 Ölands situation, som otvivelaktigt är besvärlig, får bli föremål för vidare bedömanden i samband med ställningstaganden till Länsprogram 1970.” När man nu diskuterar denna problematik tycker jag att man som bakgrund skall ha begreppet ett allmänt stödområde. I reservationen hänvisas till de förhållanden som gällde beträffande Gotland i fjol. Här har redan tagits upp resonemanget om bron och vi vet vad som sades vid det tillfället om vad den skulle betyda för Ölands utbyggnad även i fortsättningen. Det är emellertid en sak när det gäller skillnaden mellan Gotlands och Ölands problem som inte har beaktats i betänkandet. Detta beror säkert på att utskottet i sitt arbete gick in för att få en samskrivning omkring detta och att reservationerna anmäldes först vid justeringssammanträdet. Det gäller frågan om hur reservanterna tänkt sig transportstödet. Beträffande Gotlands transportstöd skrev vi att det måste lösas på annat sätt därför att vi där hade sjötransporter. fr.o.m. i höst kommer det inte att finnas sjötransporter från Öland och då kommer fraktbidraget in. I 3 § i den Kungl. kungörelsen stod det, att fraktbidrag utgår för transport av jordbruksoch livsmedelsprodukter som härrör från eller framställs inom stödområdet. Om man tyder detta rätt bör det också innebära att även Öland skall ha del av detta stöd. Här visar sig således skillnaden mellan Gotland och Öland. Att företag har det besvärligt på Öland känner jag till — det framgår av det referat som jag gjort av utskottsbetänkandet. Men vi har andra delar som har det besvärligt — i Småland t.ex. — och vi har haft gemensamma motioner om sydöstra Sverige. Jag kan nämna Tingsrydsblocket i mitt eget hemlän som har en utveckling som absolut inte är bättre än Ölands. Jag tror t.ex. att även Torsåsblocket hör till dessa områden. Det skall lämnas transportstöd till ett håll och inte till andra. Problemet med att klara lokaliseringen är ju faktiskt inte att bidrag och lån inte kan erhållas utan det är att få tag i seriösa företag som är utvecklingsbara och som kan lokaliseras på dessa områden. I detta sammanhang vill jag säga till herr Börjesson i Glömminge att avslag på lån nog drabbar även de områden som finns inom stödområdet. Därför anser vi från utskottsmajoritetens sida att hela denna problematik — om man skall ha ett stödområde eller inte, om man skall utöka det på något sätt — skall tas upp i samband med höstens debatt i sammanhanget. Sedan, herr talman, bara några kommentarer till vad som sagts här förut. Först några ord om motionen 598 av herr Larsson i Staffanstorp m.fl., där man också tar upp Kronobergs län till behandling. De områden som nämns är Alvesta, Markaryd, Ljungby, Älmhult och Växjö, och denna mation har underskrivits av bland andra herr Gustavsson i Alvesta. De orter som räknas upp i motionen är de som har den bästa utvecklingen i Kronobergs län. Men jag tror att det kan ligga något bakom hela denna motion och mycket av vad som sagts här i dag från olika håll inom centerpartiet. Vi behöver ha en hårdare styrning från samhällets sida. Vi kan ta som exempel Jordbrukets föreningsrörelses bygge i Malmö. Vi vet att det pågår en diskussion om en fusion mellan de olika slakteriorganisationerna i södra Sverige. Är det rädslan för att Alvesta slakteri skall läggas ner som ligger bakom när de ekonomiska fördelarna av en koncentration är uppenbara även för Jordbrukets producentkooperation? I detta sammanhang vill jag också i likhet med herr Svensson i Malmö ta upp ideologin inom centerpartiet till diskussion. Fru Jonäng ställer i motionen 1385 upp kravet på en befolkningsmässig målsättning, och vpk säger att man skall ha en regionalpolitisk grundprincip som skall ge åt varje län full och effektiv sysselsättning utan flyttningsförluster. Motionerna är ganska lika i utformningen. Men herr Svensson har redan påpekat att för att nå ett sådant mål måste man ha ett statsdirigerat samhälle. Min fråga — fru Jonäng är inte här nu, men det finns kanske någon annan som vill svara — lyder: Är centerpartiet med fru Jonäng som motionär berett att gå över till ett sådant samhälle? Man kan inte ha ett enskilt näringsliv samtidigt som man från samhällets sida skall garantera befolkningsstorleken överallt i landet. Nej, då måste man liksom i Kina börja med folkkommuner där man kan direkt dirigera industrier och folk och på så sätt klara detta. Men är ni i centerpartiet beredda att ge upp den enskilda människans frihet och tvinga människor att flytta mot sin vilja på grund av detta? Jag är fullt medveten om — och jag vill säga det här till herr Gustafsson i Byske — att det finns folk som nu tvingats flytta, men det finns fortfarande folk som flyttar frivilligt i detta land och byter såväl yrke som bostadsort. Jag vill också säga något med anledning av att herr Svensson i Malmö tog upp frågan om koncentrationen i Sverige som enligt hans uppfattning är en följd av det kapitalistiska samhället. Som en orsak till detta nämnde han mervärdet i produktionen som en kapitalismens ledstjärna. Men är det inte på så sätt i alla fall att även den tekniska utvecklingen har haft sin betydelse när det gäller urbaniseringsprocessen? Det ligger en oändlighet inte bara i tid utan också i produktionshänseende och standard mellan det gamla bondeoch hantverkssamhället och dagens industrisamhälle. Denna urbaniseringsprocess är ingenting som pågår bara i de västerländska länderna, utan det är något som också kommer in i alla de s.k. socialistiska länderna — i Sovjetunionen, i Kina, överallt, när man börjar få en industrialisering till stånd. Och när det gäller den koncentration inom skogsnäringen som herr Svensson också pekade på är det på det sättet att den inte lokaliseras till södra Sverige med råvaror norrifrån utan det har faktiskt visat sig genom undersökningar att råvaran finns i södra Sverige i mycket större utsträckning än vad man förut trodde. Men jag håller med herr Svensson i Malmö om att vi på alla sätt måste se till att råvarutillgången i Norrland och övriga skogslän sköts så att inte vare sig naturvärden eller sysselsättningsmöjligheter går förlorade utan att vi kan garantera dem även i fortsättningen. Herr Svensson fällde också ett yttrande som jag skulle vilja ha en förklaring på. Han sade att vi står inför ett slutangrepp mot kapitalismen. På vilket sätt skall detta slutangrepp ske? Skall det ske här i riksdagen eller med utomparlamentariska medel? Herr Gustafsson i Byske talade om folk som har flyttats. Jag har sagt tidigare att smålänningarna har flyttat hela tiden, och kanske de har bidragit till kolonisationen av Norrland, som var mycket mindre befolkat för ungefär 100 år sedan. Jag har också sagt att t.ex. Kronobergs län inte har mer folk nu än det hade i början av seklet. Vi kommer att få en fortsatt flyttning. Men när herr Gustafsson i Byske talar om att flyttningsbidrag bör kunna utgå till arbetskraft som återvänder till ort inom stödområdet frågar jag mig om han ömmar för den arbetskraft som finns i Norrland. Vi har ju andra medel att sätta in.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

Herr talman! Inrikesutskottets vice ordförande frågade vad det kommer sig att det finns reservationer på ett par punkter när det gäller utvidgning av stödområdet men inte när det gäller andra krav som har framförts i motioner om ökat stöd. Jag tyckte att Bengt Fagerlund i viss mån gav svaret själv, när han citerade majoritetsskrivningen. Även majoriteten har i sin skrivning markerat att den tycker att delar av Kopparbergs län och Öland är speciellt illa ute. Det är just skälet till att vi har reserverat oss på de två punkterna. Bengt Fagerlund ställde också en fråga om transportstödet. Beträffande Gotland gjorde vi en särskild skrivning i utskottet därför att det, som Bengt Fagerlund själv sade, förelåg speciella förhållanden — Öland får ju sin bro. Nu ställer vice ordföranden frågan: Menar ni nu att Öland skall komma i åtnjutande av samma villkor som stödområdet i övrigt? Mitt svar på reservanternas vägnar är: Självklart. Anledningen till att vi har reserverat oss är att Öland skall bli stimulerat med de förmåner som finns inom stödområdet. Jag tycker att detta är alldeles riktigt. Jag har tidigare sagt att jag i min hand har siffror som visar att Öland har Norrlandsproblem. Ett av skälen till att jag tycker att reservationerna är motiverade är att generaldirektör Bertil Olsson för över ett år sedan sade att man klarare kommer att markera gränsen när det gäller stöd mellan stödområden och andra områden. Ett faktum är ju att under det senaste året har en mindre andel av det totala regionalpolitiska stödet gått till företag utanför stödområdet. Därför tror vi att det är riktigt att riksdagen följer reservanternas förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag vet inte riktigt vart Bengt Fagerlund, utskottets vice ordförande, ville komma med den del av sitt inlägg som skulle vara en form av replik mot vad jag hade sagt. Herr Fagerlund gick mycket historiskt och noggrant till väga. Jag är väl medveten om att många smålänningar har koloniserat den del av landet där jag bor, och jag tycker för min del att det har varit en bra utveckling som där har skett. Men herr Fagerlund kan väl inte vara omedveten om att det dock har inträffat — som en tidning för något år sedan sade — en ”glädjande folkvandring” söderut här i landet. Den har varit ganska markerad, och det är orsaken till att Norrlands prekära läge har uppstått. Jag förstår inte heller varför Bengt Fagerlund inte anser att ett flyttningsstöd skulle kunna göras generellt. Jag tycker inte att det rimmar särskilt bra med jämlikhetspolitiken att man måste hänföra det här flyttningsstödet till särskilt kvalificerade befattningshavare. Jag förstår alltså inte herr Bengt Fagerlund på den punkten.

Herr talman! Till utskottets värderade ordförande vill jag bara säga att jag ser frågan om transportstödet mot bakgrunden av vad som framgått av diskussionen här och även av själva utskottsbetänkandet, nämligen att det är jämförelsen med Gotland som man skjuter in sig på i argumenteringen för att Öland skall komma med. Då vill jag poängtera att den jämförelsen håller inte längre än till i höst, för då får Öland precis likadana förbindeiser som varje annan ort i södra Sverige har med t.ex. Stockholm — bortsett från de orter som har järnvägar, men det finns en massa där nere som inte har det. Öland får alltså precis samma belägenhet som de andra orterna. Felet i hela argumentationen är att man gör en jämförelse mellan Gotland och Öland i det här sammanhanget. Herr Gustafsson i Byske säger att han inte vet vart jag vill komma. Vad jag vill komma till är följande. Vi vet att vi i dagens läge har en arbetslöshet i Norrland som är besvärande, och vi är överens om att vi skall göra allt för att komma till rätta med den. Här kommer vi in nå frågan om resurserna. Har vi obegränsade resurser kan vi sätta in hur mycket som helst, men det vet vi att vi inte har. Då menar jag att det är viktigare att vi får ett effektivt verkande medel för att lära upp dem som finns där uppe och nu är arbetslösa, så att de kan komma in i industrin, än att vi flyttar upp folk. Jag tror att följden av herr Gustafssons motionsförslag skulle bli att folk flyttar från Norrland till södra Sverige, och efter en tid får man flyttningsbidrag för att flytta upp igen, medan andra norrlänningar får fylla på i södra Sverige. Herr Gustafsson i Byske tror nog inte heller att vi löser det här problemet på fem år eller något sådant. Vi får alltså en cirkulation. Om det är jämlikhet att alla norrlänningar skall flytta till södra Sverige för en tid för att sedan flytta tillbaka, då är det klart att herr Gustafsson i Byske har rätt, och då är han mera för jämlikhet än vad jag är. Men jag tycker att det viktigaste är att man klarar problemet med arbetslösheten där uppe.
Herr talman! De siffror som nu finns tyder på att situationen både när det gäller befolkningsutvecklingen och när det gäller arbetslösheten på Öland är minst lika allvarlig som på Gotland. Jag hoppas, liksom herr Fagerlund, att bron skall innebära en injektion för Öland. Jag tror att den kommer att göra det i fråga om turismen, men jag är övertygad om att det behövs särskilda åtgärder för att reparera de skador som Öland har drabbats av genom industrinedläggningar. Jag vill bidra till att reparera dem på det viset att Öland får det stöd som det innebär att inordnas i stödområdet.
Herr talman! Herr Fagerlund försöker måla en helt annan färg på vad jag har sagt. Jag vill inte direkt påstå att det var ett demagogiskt inlägg som han gjorde, men han vet naturligtvis precis lika bra som jag att centern och vi centerpartister i Norrland inte på något sätt har velat bidra till att öka flyttningsströmmen söderut, utan att det är just tvärtom vi vill ha det. Jag vill dock säga att det väl inte bara finns de här två polerna utan att man kan tänka sig ett både-och. Jag tror inte att herr Fagerlunds spådom, att man skulle flytta ned norrlänningarna till södra och mellersta Sverige för att lära upp dem och sedan flytta tillbaka dem, står i full överensstämmelse med den uppfattning om konjunkturutvecklingen som hans egen regering har gett uttryck för under dessa sista dagar.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

Vi vill alltså bidra till den lokalisering det här gäller. Om Ölandsbrons investering på omkring 100 miljoner kronor inte på något sätt har betydelse för Ölands framtid, då är den väl, som man skrev i Se för litet sedan, den största felinvestering som har gjorts i det här landet. Nu tror inte jag det, utan jag tror fortfarande att Ölandsbron har en betydelse i dessa sammanhang. Sedan vill jag säga till herr Gustafsson i Byske att det inte är jag som vill ha den här flyttningsrörelsen som jag talade om, utan den är kontentan av den reservation som här föreligger. Om man skall flytta upp folk, så måste det ju medföra att det blir mindre möjligheter för dem som redan är bosatta där uppe att erhålla arbete, och då blir det de som får flytta ned hit. Vi är överens om att vi behöver satsa på Norrland, och vi skall göra det. Men ingen skall tro att vi på tre, fyra eller fem år kan nå den regionala balans som vi är överens om skall finnas.

Herr talman! I förrgår sammangöts ute i Kalmarsund de båda brohalvor som tillhopa utgör Ölandsbron. Därmed uppnåddes en viktig etapp i det brobygge som pågått sedan nyåret 1968 och som beräknas vara komplett klart i god tid före den högtidliga invigningen den 30 september. Ölandsbron är med sina 6 070 meter Europas längsta bro. Den är ett både vackert och imponerande byggnadsverk och har redan under byggnadstiden tilldragit sig ett utomordentligt stort intresse. Härom vittnar bl.a. studiebesök av ett stort antal tekniker från icke mindre 47 främmande länder. Onekligen blir bron en turistattraktion av rang, och man har all anledning att räkna med en invasion av turister från när och fjärran. Ölandsborna har fäst stora förhoppningar vid sin bro, som varit ivrigt efterlängtad i många år. De är tacksamma för den, tacksamma för att isoleringen från fastlandet nu äntligen definitivt brutits. Samtidigt har emellertid allt fler insett att bron ingalunda kommer att lösa Ölands mycket allvarliga problem, främst undersysselsättning och folkminskning. Problemen är inte nya. De föranledde på sin tid tillsättande år 1954 av den s.k. ö-utredningen, vars två år senare avlämnade betänkande gav en klar bild av den oroande utveckling som ägde rum på Gotland och Öland. 16 år har förflutit sedan dess. Tyvärr måste vi konstatera att under denna tid befolkningsminskningen på de båda öarna fortsatt. Situationen är på både Gotland och Öland verkligt oroande och kräver största tänkbara uppmärksamhet från statsmakternas sida. I riksdagen har också från skilda håll varje år gjorts framställningar om ökat samhällsstöd. Låt mig endast som exempel nämna att år 1968 motionerade herr Krönmark och jag om att bl.a. Öland skulle ingå i det lokaliseringspolitiska stödområdet. Och i december 1969 framställde jag en interpellation till inrikesministern. Min fråga löd: Vilka lokaliseringspolitiska åtgärder avser regeringen vidtaga för att hejda befolkningsminskningen på Öland och säkerställa en gynnsam utveckling av öns näringsliv? Slutligen motionerade herr Krönmark och jag i fjol om att turistnäringen på Öland skulle erhålla stöd efter samma grunder som tillämpas inom allmänna stödområdet. Efter avslag på tidigare motioner återkommer vi i år — denna gång jämte kamrater från centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna — i motioner med hemställan om att Öland skall innefattas i det allmänna stödområdet. Vid samtliga tillfällen, senast i årets motioner nr 759 och 771, har representanter för Kalmar län utförligt redogjort för Ölands allvarliga problem. Jag skall därför här i dag inte närmare gå in på dem utan endast erinra om de väsentligaste: befolkningsminskningen — Ölands befolkning har på 20 år minskat med 20 procent —, undersysselsättningen, den ringa skattekraften och de höga skatterna. Redan 1954 års ö-utredning var på det klara med att förhållandena på Gotland och Öland är i stort sett desamma. Synnerligen starka skäl talar också för en likartad behandling. Det vore därför, som bl.a. inrikesutskottets herr ordförande här med skärpa framhållit, konsekvent att med hänsyn till fjolårets beslut om Gotland nu ta med även Öland i det allmänna stödområdet. Här har anförts att det är en stor skillnad på Gotland och Öland när Öland nu får sin bro. Det skall villigt medges att Öland efter brons tillkomst inte har samma kommunikationsproblem som tidigare eller samma kommunikationsproblem som Gotland. Men redan förut har jag framhållit att det är direkt felaktigt att tro att bron löser Ölands problem. Bron kan bidra till en lösning av problemen, men för en lösning av dem fordras ytterligare kraftfulla insatser från samhällets sida. Enligt motionärernas uppfattning bör nu närmast beslut fattas om Ölands upptagande i det allmänna stödområdet. Det räcker inte med en ökad sommarturism utan det krävs på Öland företag och andra verksamheter som ger sysselsättning året om. Och ett beslut nu om Ölands upptagande i stödområdet skulle utan tvivel vara av den största betydelse för Ölands framtid. Några talare här i dag har erinrat om att det inom Kalmar län finns andra delar än Öland som har stora svårigheter. Ärade kammarkamrater! Tyvärr är detta riktigt. Det bör emellertid ej leda till att Öland undandras det stöd som en inplacering i det allmänna stödområdet innebär. Däremot bör det motivera att exempelvis vid utlokalisering av statlig verksamhet Kalmar län tilldelas en större andel av de tillgängliga statliga resurserna. Herr talman!